Herr talman! Det råder dess bättre i vårt land en bred enighet om det demokratiska styrelseskicket som sådant. Det råder också enighet om att det finns en lång rad medborgerliga frioch rättigheter som måste upprätthållas i samhället som helhet, om det demokratiska styrelsesystemet över huvud taget skall vara möjligt att tillämpa. I själva verket är de en del av demokratin som sådan. Öppenhet, insyn, en fri och obunden åsiktsbildning och en fri konkurrens mellan olika åsikter om hur samhällsbesluten skall utformas är förutsättningar som är oupplösligen förenade med demokratin. Utan dessa förutsättningar skulle andra led i den demokratiska tekniken, som allmän rösträtt och allmänna val, få ett begränsat värde. Demokratin är således inte enbart en fråga om vissa formella tekniker, demokratin är en fråga om det allmänna rättsläge som råder för människorna i samhället över mycket vida fält. Demokratin är ingen absolut garanti mot misshälligheter, orättvisor och maktövergrepp. Men demokratin som styrelsesystem är — i den vida mening som jag här lagt in i begreppet demokrati — den bästa garantin som kan konstrueras för att säkerställa att misshälligheter tas fram i ljuset, att ansvar kan utkrävas, att omprövning av beslut ständigt kan ske. Alla beslut kan ifrågasättas och kritiseras, olika lösningar på samhällsfrågorna kan vägas mot varandra, kritiserade beslut kan ändras — och allt detta sker inför öppen ridå där värderingarna bryts mot varandra. I alla dessa avseenden är demokratin överlägsen varje annat känt styrelsesystem. Dess värre har endast en minoritet av jordens folk förmånen att leva i demokratiskt styrda stater, dess värre visar erfarenheten att demokratins framtid ingalunda är självklar ens i stater där den har en viss tradition. Den kan förvanskas, urholkas, förstöras, avskaffas; genom hot och våld utifrån och genom inre sönderfall. Vakthållningen kring demokratin är således alltid en viktig och nödvändig uppgift, liksom alla strävanden att fördjupa, vidga och förstärka demokratin. Det är för oss inom centern en självklarhet att alltid aktivt delta i detta arbete, att ständigt söka nya vägar för att säkerställa den enskilda människans frihet, för att säkerställa och vidga den fria debatten och åsiktsbildningen, för att vidga möjligheterna för alla enskilda och grupper i samhället till insyn, påverkan, delaktighet och medansvar. Denna strävan är bl.a. intimt förknippad med vår decentralistiska grundsyn, som i sig utgår ifrån att de många människornas medverkan och medbestämmanderätt i de frågor som angår oss alla är en av de mest betydelsefulla metoderna vi har för att förverkliga demokratin, för att grundmura tilltron till den och för att säkra vakthållningen kring den hos alla i samhället. Det är, herr talman, otvivelaktigt på det sättet, att frågan om mänskliga frioch rättigheter, om demokratins reella utformning och villkor aldrig enbart kan vara en fråga om en viss typ av reglering i en grundlag, även om jag ingalunda vill underskatta betydelsen av vad som står i vår grundlag. Den fråga det gäller har på många olika sätt mycket vidare aspekter. Det är en fråga om det materiella innehållet i lagstiftningen som helhet, om samhällsorganisationen i dess helhet, om de villkor som gäller för relationerna människor emellan och mellan de enskilda människorna och myndigheter över vida fält av samhället. Det är en fråga om tillgången på och fördelningen av nyttigheter av allehanda slag — materiella och andliga — om möjligheten till insyn och påverkan, om den reella förmågan att hävda det som man anser vara rätt och riktigt och också väldigt ofta om möjligheten för den enskilde att få hjälp av andra att hävda sin rätt. Det är också på det sättet, herr talman, att även om ambitionen alltid måste vara att säkerställa så många och så vida friheter som möjligt för den enskilde, att garantera så många och så vida rättigheter som möjligt, så finns det inte så många friheter, så många rättigheter — hur vi nu än definierar dem — som kan vara absoluta, odelbara. Detta av det enkla skälet att vi alla — om mänsklig samlevnad över huvud taget skall vara möjlig — ständigt måste vara beredda att ta hänsyn till varandra, dela med oss av vår frihet, acceptera begränsningar av våra rättigheter, om vi inte skall trampa våra medmänniskors friheter och rättigheter i gruset. Att vi accepterar detta — i stället för att gripa till våld och terror — är i själva verket också en förutsättning för demokratin. Det finns i de flesta fall ingen en gång för alla given lösning på hur frioch rättigheter i vidare mening skall vägas mot varandra eller hur de skall avvägas vid motstridande intressen eller hur förmåner och pålagor skall fördelas. I en demokrati avgöres villkoren för detta genom en fortlöpande debatt, en fortlöpande åsiktsbrytning, genom omprövningar och beslut och genom ett ständigt ansvarsutkrävande. Demokratin kan till slut — hur vi än vänder och vrider på alla problemställningar — endast skyddas och bevaras genom demokratin själv. Men som ett led i detta skydd — och som ett viktigt led — framstår — Nr 149 otvivelaktigt våra grundlagar. De är lagar som stiftas i demokratisk ord Fredagen den ning och de kan också ändras. Det gör vi då och då, och det är grundlagar 4 juni 1976 som vi skall besluta om i dag. Men även om grundlagarna också är LL lagar som kan ändras och som således är utsatta för den allmänna politiska — Frioch rättigheter i viljebildningen i demokratin, så har de en särkaraktär på två sätt. De grundlag anger dels vilka grundläggande regler som skall gälla för den demokratiska beslutsprocessen, bl.a. i vilken ordning andra lagar och beslut skall fattas och numera i viss utsträckning också anvisningar om vad dessa lagar får innehålla. Grundlagarna är således på detta sätt överordnade annan lag stiftad av riksdagen. Dels får de sitt särmärke av att det är svårare att ändra grundlagarna än annan lag. Det krävs två beslut med val till riksdagen mellan besluten. Grundlagarna har således särskild betydelse jämfört med vad som stadgas i vanlig lag. Avgörande för att grundlagarna skall ha denna särskilda betydelse är naturligtvis att de respekteras och efterföljs, vilket självfallet även gäller om annan lag. Om det man på grund av vad som står i ett lands konstitution skulle kunna avgöra hur det står till med frioch rättigheter, individens integritet och demokratin i största allmänhet, så skulle läget i de här avseendena vara att anse som ganska gott i flertalet länder i världen. Grundlagarna i de mest outrerade diktaturer innehåller ofta långa och lysande rättighetskapitel och garantier för rättssäkerhet och demokrati. Men makthavarna sätter sig enbart i kraft av sin makt saklöst över dessa bestämmelser. De högtidligt proklamerade och fastlagda frioch rättigheterna har således inget som helst värde i dessa länder. Och omvänt finns det demokratier som i sina grundlagar har mycket mediokra, knapphändiga och svårtolkade bestämmelser om grundläggande frioch rättigheter men som trots detta vad gäller demokratins lödighet och rättigheternas faktiska existens ingalunda står tillbaka för vad som råder i t.ex. vårt land.

Man kan också erinra om England som inte har någon särskild grundlag alls, men som trots detta tveklöst måste räknas in i de välutvecklade demokratiernas krets. Jag har, herr talman, inte gjort dessa rätt utförliga inledande kommentarer för att nedvärdera betydelsen av att vi har en grundlag i vårt land eller för att nedvärdera betydelsen av vad som står i vår grundlag. Det tillhör vår demokratiska och vår historiskt-rättsliga tradition att vi skall respektera och följa grundlagens bestämmelser. För den skull är det viktigt att den finns, för den skull är det viktigt vad som står i 19 Men jag har gjort denna inledning bl.a. på grund av den allmänna debatt som förts i samband med att vi antog den nya regeringsformen 1973/74 och den allmänna debatt som förts inför de beslut som vi står inför i dag. Det är inte korrekt eller relevant att i den debatten föra in de illdåd och de rättsövergrepp som sker mot medborgarna i andra länder, som kanske i och för sig har lysande konstitutioner och som dessutom kanske anslutit sig till lika lysande internationella konventioner. Detta är illdåd och övergrepp som vi alla fördömer, men de har föga eller ingenting alls att göra med rättsläget i vårt eget land eller med frågan om hur vi — som har den grundläggande inställningen att gällande rätt verkligen skall respekteras — söker finna vägar att ge demokratin ett så starkt skydd som möjligt. Vidare vill jag för min del på grund av den allmänna debatten gärna lägga till följande. Det finns tydligen många som tror att dagens beslut, hur det nu än går, skulle innebära att vi begränsar, inskränker eller t.o.m. tar bort frioch rättigheter som nu tillkommer medborgarna. Så är det inte, nu lika litet som 1973/74. När man i en tidning kan finna en artikelrubrik som säger, att vi nu här i riksdagen står inför ett ödesbeslut, hajar man onekligen till. Vi står inte inför något ödesbeslut. Att påstå något sådant är helt enkelt att vilseleda allmänheten. Det är inte ens på det sättet att något av de föreliggande förslagen syftar till att försvaga skyddet för frioch rättigheterna eller att öppna några nya möjligheter att försvaga det. Vad det gäller är olika förslag som samtliga, om än i olika grad och på olika sätt, syftar till att direkt i grundlagen skriva in ytterligare skydd för frioch rättigheter som vi alla är ense om är oupplösligen förenade med demokratin och med skyddet för den enskilda människans integritet. Jag övergår nu, herr talman, till att kommentera några av de konkreta förslag som föreligger i utskottets betänkande, företrädesvis de reservationer som jag och mina partikolleger är med på. En av nyheterna i det förslag som nu föreligger är ett målsättningsstadgande av mera allmän karaktär i den andra paragrafen i regeringsformens första kapitel. Den offentliga verksamheten skall ha vissa grundläggande mål, och det allmänna —- som det också heter — skall verka för en rad goda ting. Man kan i och för sig diskutera det lämpliga i och värdet av allmänna proklamationer i grundlag av det slag som återges i paragrafen. De skall inte ha rättslig verkan, och man kan förutsätta att det på en hel del punkter kommer at: råda ganska delade meningar om vad stadgandena egentligen innebär och att det då och då här i kammaren kommer att uppstå diskussioner om huruvida ett aktuellt förslag står i överensstämmelse med de angivna målen eller ej. Men det tycks vara en allmän mening, att en programparagraf av det här slaget fyller en funktion som ett allmänt anslag till en demokratisk författning och att det kan ha en viss övergripande psykologisk betydelse för inriktningen av den allmänna politiken inom vissa områden. Jag har inte motsatt Nr 149 mig programstadgandet, eftersom jag inte i och för sig har något emot Fredagen den det som står där. Jag tror att det kan ha en viss funktion att fylla. Men 4 juni 1976 vi har från centern och folkpartiet enats om, att det utöver de världen — som finns angivna i majoritetsförslaget bör tillkomma några, som vi också — Frioch rättigheter i anser att man skall fästa stor vikt vid i den samhälleliga verksamheten. grundlag Vi föreslår således att man i paragrafen skall skriva in att det allmänna skall värna om näringsfriheten och egendomsrätten som ett uttryck för ett fritt näringsliv, att man skall värna om den enskildes integritet och valfrihet, samt att man skall respektera föräldrarnas rätt att vårda sina barn men också barnens rätt till en god social miljö. Inte minst det senare anser jag vara av stor vikt. Barnen är ju som regel de mest skyddslösa.

Detta innebär otvivelaktigt en bättre systematisering och en bättre markering av de frioch rättigheter, som det kan anses särskilt värdefullt att skydda. Det innebär redan av detta skäl en utvidgning av andra kapitlet.

För ett betydande antal av de rättigheter som tillförsäkras medborgarna gäller dock att de är villkorade, dvs. kan preciseras och begränsas genom vanlig lag. De frioch rättigheter som är av särskild betydelse för åsiktsbildning och personlig integritet får dock inte begränsas hur som helst. Begränsningsmöjligheterna är också villkorade på olika sätt, och de restriktioner som härvidlag uppställts är angivna på olika sätt i 12-14 §§. De restriktioner som där anges lämnar utrymme för olika tolkningar, men jag kan inte komma till den uppfattningen att de rättigheter det här gäller skulle kunna avskaffas genom vanlig lag. Detta skulle enligt min mening stå i direkt strid med grundlagen och de syften som där anges. Dessa frioch rättigheter kan således begränsas, och alla är också överens om att det är nödvändigt att de kan regleras utöver vad som framgår av bestämmelserna i själva grundlagen. Men den fråga som man då kan ställa är givetvis om dessa frioch rättigheter — som vi alla anser vara så värdefulla och som vi anser att man inte skall inskränka på annat 21 sätt än som är absolut nödvändigt för att skydda andra motstridande intressen — skall kunna regleras, begränsas och beskäras genom en lag som stiftas här i riksdagen genom ett enda beslut i vanlig ordning. Vi har från centerns sida kommit till den slutsatsen att detta inte är tillfredsställande och för den skull lagt fram ett förslag som innebär ett särskilt kvalificerat lagstiftningsförfarande så snart en lag berör de frioch rättigheter som finns angivna i regeringsformens 2 kap. och som inte är omgärdade av det direkta grundlagsskyddet. Vårt förslag innebär i korthet följande. Lagförslag som berör frioch rättigheterna i 2 kap. regeringsformen skall obligatoriskt granskas av lagrådet, som också har att yttra sig om förslagets förenlighet med grundlagen. Behandlingen av förslaget i utskott och kammare skall tillgå på samma sätt som nu. När riksdagen fattat det första beslutet skall lagen vila i minst sex månader. Därefter skall det utskott som berett ärendet på nytt ta upp lagförslaget och anmäla det för kammaren, som har att fatta ett nytt beslut. Därmed är lagen stiftad. Det lagförslag kammaren skall ta ställning till andra gången kan vara exakt detsamma som riksdagen godkände vid det första beslutet, och så kommer det väl att vara i ett betydande antal fall. Men det behöver enligt vårt förslag inte vara exakt samma lagförslag. Om det vilande förslaget under den tid som gått utsatts för hård kritik, som man finner berättigad, kan naturligvis utskottet föreslå, att riksdagen avslår det som vilande antagna lagförslaget, och då får man börja om igen. Men det kan också hända att det framkommit anmärkningar av mindre omfattande karaktär som utskottet finner det angeläget att beakta. Det kan t.ex. vara fråga om inkonsekvenser i det ursprungliga lagförslaget. Då anser vi det vara riktigt att utskottet kan föreslå att dessa inkonsekvenser rättas till. På detta sätt har vi velat hålla öppen möjligheten att vid det andra beslutet förbättra det som vilande antagna lagförslaget. Men i den bestämmelse som vi vill ha införd i riksdagsordningen på den här punkten har vi sagt att en ändring inte får innebära ytterligare begränsningar av det skydd för grundläggande frioch rättigheter som anges i 2 kap. regeringsformen. Och innan utskottet föreslår förändringar skall lagrådet höras. Detta skall således vara den ordinära gången vid stiftande av lag som faller in under de i 2 kap. angivna rättigheterna. Det vill jag kraftigt understryka. Vi har övervägt att över huvud taget inte ge riksdagen någon möjlighet att fatta lagbeslut vid ett tillfälle inom de områden som vårt förslag omfattar. Men vi har kommit till den slutsatsen att det kan tänkas lägen då det för riksdagen på grund av t.ex. ekonomisk kris, hänsyn till folkförsörjningen, epidemier och liknande kan vara nödvändigt att besluta utan dröjsmål. Vi är inte säkra på att den beredskapslagstiftning som vi har täcker in de fall som kan tänkas härvidlag. Men beslut vid ett tillfälle skall endast få fattas om synnerliga skäl föreligger, skäl som klart skall anges. Vidare skall för ett sådant beslut - Nr 149 krävas kvalificerad majoritet, dvs. minst tre fjärdedelar av de röstande Fredagen den och mer än hälften av kammarens ledamöter. Även för beslutet att lagen 4 juni 1976 skall tas vid ett enda tillfälle skall det krävas samma kvalificerade majoritet. Men den här metoden skall således endast kunna användas i = Frioch rättigheter extrema undantagsfall. Den normala ordningen är två beslut med minst = i grundlag sex månader mellan besluten. Det är två skäl som motiverar den ordning som vi föreslagit, av vilka det ena är primärt, det andra sekundärt. Men de hänger nära samman och är båda betydelsefulla. Det första skälet är att vi vill omgärda frioch rättigheterna med ett bättre skydd än det majoritetsförslaget ger. Vår metod förhindrar hastiga beslut med enkel majoritet under en kanske uppjagad stämning. Det gés rådrum för eftertanke för riksdagen själv. Men dessutom gör vår metod det möjligt att göra det som vilande antagna lagförslaget känt och diskuterat bland allmänheten. Massmedia, partier, organisationer och andra får en reell möjlighet att sätta sig in i vad lagen innebär, och man kan få i gång ett meningsutbyte som kan påverka riksdagen inför det andra beslutet. Vi ger med andra ord medborgarna en reell chans att ge sin mening till känna innan det definitiva beslutet skall tas. Det andra skälet är att vi känner en allmän oro för det sätt på vilket lagar forceras fram och drivs igenom i det här huset. Varken vi själva som skall ta besluten eller de myndigheter och domstolar som skall tilllämpa dem eller den allmänhet som har att rätta sig efter dem hinner alla gånger med att få den information eller utrymme för den begrundan som är önskvärda för att det skall bli en bra lagprodukt och för att dess innebörd skall bli väl känd. Den fördröjning i beslutsproceduren som vårt förslag skulle medföra bör således även utifrån mera allmänna aspekter vara av godo. Och vi har sagt oss att en ordning av det slag som vi här förordar över ett begränsat men särskilt viktigt lagstiftningsområde kanske också borde tillämpas över ett vidare fält. Därför vill vi ha den frågan utredd i dess helhet. Till vad jag nu har sagt vill jag gärna lägga att vi hade hoppats att det lagförslag som vi lagt fram skulle kunna vinna en bred anslutning inom utskottet och riksdagen. Att så inte blivit fallet beklagar jag. Det hade varit en fördel om vi kunnat fatta beslut om grundlagsändringar under bred enighet. Herr talman! Redan i vårt förslag om en kvalificerad beslutsordning vad gäller lagar som berör rättigheterna i 2 kap. regeringsformen lägger vi stor vikt vid lagrådet. Sådana lagförslag skall obligatoriskt granskas av lagrådet. Men vi vill inte göra lagrådet till en instans som tilläggs för riksdagen bindande beslutanderätt på det sätt som folkpartisterna och moderaterna föreslår. Risken med en sådan ordning är bl.a. att lagrådet och därmed också indirekt högsta domstolen och regeringsrätten dras in i den politiska beslutsprocessen på ett sätt som kan skada tilltron till dessa instansers partipolitiska neutralitet. Det tycker vi skulle vara 23 Men vi ser lagrådet som en tung och betydelsefull remissinstans i slutskedet av den beredningsprocess som skall föregå besluten här i riksdagen. Därför vill vi göra lagrådsgranskningen obligatorisk även utanför de områden som berörs av det förslag om kvalificerad beslutsordning som jag tidigare talat om. Erfarenheten visar att den fakultativa ordning som nu rått under ett antal år inte fungerat tillfredsställande. Det har varit ett litet antal lagförslag som av regeringen remitterats till lagrådet, och urvalet av lagar som remitterats har inte dikterats av om det ur allmän synpunkt varit särskilt viktigt att få dem lagrådsgranskade eller ej. Det är tydligen tidsskäl eller andra i det här sammanhanget ovidkommande skäl som bestämt hur lagrådet använts. För att förbättra riksdagens möjligheter att besluta om väl genomtänkta och noggrant genomgångna lagförslag förordar vi således i en reservation tillsammans med folkpartiet och moderaterna en omfattande allmän vidgning av lagrådsgranskningen. Herr talman! Utöver de förslag om ändrat förfarande vid lagstiftning som rör 2 kap. regeringsformen finns det också i reservationer förslag om ändrade regler för grundlagsstiftning. Det finns bl.a. en reservation från centern, folkpartiet och moderaterna om möjligheten till folkomröstning i grundlagsfrågor. Det är en fråga som vi drev redan 1973 men som vi då inte fick gehör för och som vi nu återkommer i. Vi vet alla att trots att ett av riksdagen som vilande antaget grundlagsförslag får antas definitivt av riksdagen först efter ett allmänt val, så ägnas grundlagsfrågorna — även viktiga sådana — vanligen en mycket ringa uppmärksamhet i valrörelsen. De trängs undan av andra viktiga frågor — skattefrågor, näringspolitiska frågor, sociala frågor och vad det nu kan vara. Reservationens förslag innebär, att det öppnas en möjlighet för en minoritet i riksdagen att kräva att vilande grundlagsförslag går ut till folkomröstning i samband med det allmänna valet. Därmed skulle uppmärksamheten direkt fokuseras på det vilande förslaget och därmed skulle också väljarna få möjlighet att ta ställning till grundlagsförslaget som sådant, alldeles oberoende av ställningstagandet för ett visst politiskt parti. Det menar vi skulle vara en uppenbar vinning. Det finns, herr talman, mångahanda ting i det aktuella förslaget som jag gärna skulle ha velat kommentera med viss utförlighet. Men tiden räcker inte till för detta. Innan jag slutar vill jag emellertid säga några ord om en fråga som borde ha varit med bland de sakärenden vi nu diskuterar. Utöver de motioner med omedelbar formell anknytning till grundlagen, som centern väckt och som utskottet haft att behandla, har centern under den allmänna motionstiden bl.a. väckt motionen 1975/76:893. Den motionen handlar om den enskildes rättssäkerhet i förvaltningen och tar upp en lång rad av de problem som den enskilda människan har att brottas med i ett alltmer byråkratiserat samhälle. Det är otvivelaktigt så som vi framhåller i motionen, att den offentliga förvaltningens kraftiga expansion och det vittförgrenade komplex av rättigheter och skyldigheter för den enskilde som denna expansion medfört också skapat nya rättssäkerhetsproblem samtidigt som den allmänna välfärden ökat. Hur skall den enskilda människan kunna hävda sin ställning och få ut sin rätt i ett alltmer svåröverskådligt system av regleringar och myndigheter och hur skall förvaltningsorganisation och förfaranderegler utformas för att bäst tillgodose den enskildes rättssäkerhet? Det är den centrala frågeställning som motionen handlar om. Motionen är ett av många uttryck från centerns sida för viljan att sätta de enskilda människornas situation i centrum. Den är också ett uttryck för vår ambition att se frågan om medborgerliga frioch rättigheter som en helhet, som en fråga som ingalunda enbart gäller i och för sig väsentliga bestämmelser i grundlagen utan också — bland många andra ting — rättssystemets och samhällsförvaltningens organisation över vida fält. Motionen mynnar ut i ett utredningskrav. Vi från centern hade utgått från att motionen skulle sakbehandlas i samband med grundlagspropositionen, som den hör nära samman med rent sakligt, och vi hade utgått från, att motionens utredningskrav skulle finnas med i det paket av beställningar på ytterligare utredningar, som konstitutionsutskottets betänkande innehåller. Men så blev det inte. Utskottsmajoriteten — och i denna ingick representanterna för samtliga partier utom centern — beslöt att motionen skulle skjutas till hösten. Jag beklagar detta och finner förfaringssättet märkligt, särskilt från de partiers sida som utåt i den allmänna debatten velat framställa sig själva som den enskildes riddare och byråkratins fiender par préférence. Herr talman! Det är således på tre punkter som vi från centern kräver en omedelbar förstärkning av rättighetsskyddet jämfört med utskottsmajoritetens förslag. Vi vill ha ett särskilt kvalificerat förfarande vid lagstiftning som rör de rättigheter i 2 kap. regeringsformen som är inskränkbara. Vi vill ha obligatorisk lagrådsgranskning av alla förslag det här gäller och dessutom en allmän utvidgning av lagrådsgranskningen. Vi vill införa möjlighet till folkomröstning i grundlagsärenden, eftersom man genom grundlagsändring ju kan besluta om förändring av grunderna för alla rättigheter, inkl. dem som nu är angivna som okränkbara. Dessutom vill vi ha en utredning om lagstiftningsförfarandet i dess helhet. Vi vill också ha en utredning om begränsningar vad gäller retroaktivt verkande lagstiftning utöver det förbud mot retroaktivitet som nu gäller på strafflagstiftningens område. Dessutom har vi aktualiserat ett utredningskrav i frågan om den enskildes rättssäkerhet i förvaltningen. I övrigt ansluter vi oss till de utredningsförslag som finns i majoritetsbetänkandet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag berört i mitt anförande och till vad som ytterligare utvecklas i våra reservationer och vårt särskilda yttrande ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 21, 30, 33 och 34.

Herr talman! Varför behöver man egentligen särskilda regler i konstitutionen för medborgarna i fråga om frioch rättigheter? Sådana regler finns nämligen i flertalet grundlagar. Även om man i några fall knappast behöver räkna med att de någonsin tillämpas har man tydligen i alla fall varit angelägen om att se till att sådana regler kommer in i författningen. Men närt.ex. Nordkorea i svensk press annonserar sina regler, så vet man att dessa från vår synpunkt sett inte är värda papperet de trycks på. Men det finns seriösa stadganden i andra länder som också efterlevs. Och det finns, som herr Fiskesjö alldeles riktigt påpekade, länder som inte har så mycket av författningar men ändå iakttar medborgerliga frioch rättigheter ungefär på samma sätt som skedde i Sverige innan vi fick våra nuvarande bestämmelser. Syftet med de seriösa stadgandena är detsamma i land efter land. Reglerna skall skydda den personliga integriteten och den enskilda människans frihet. De skall — och det är lika viktigt — skydda individens opinionsfrihet såväl som hans yttrandefrihet, hans åsiktsfrihet och hans rätt till information. Utan sådana regler kan ingen fri folkstyrelse existera. Hur skulle medborgaren annars kunna ge uttryck åt sina opinioner, och hur skulle han kunna erhålla information? Men reglerna skall också utgöra ett skydd för minoriteten, om majoriteten använder sin makt otillbörligt på minoritetens bekostnad. Sedan 1938, då dåvarande högerpartiet tog upp frågan i riksdagen, har fyra olika utredningar sysslat med hur sådant rättsskydd skulle kunna beredas medborgarna i Sverige. I den tredje utredningen, grundlagberedningen, åstadkoms vissa resultat, men i stort sett måste beredningen för att i tid kunna slutföra sitt arbete ge tappt. Vissa rättigheter inskrevs dock i grundlag, och detta var ett stort steg framåt. Moderaterna, som då ensamma förde fram kravet på en kvalificerad majoritet vid beslut i riksdagen om inskränkningar i frioch rättigheterna, kunde inte på egen hand nå resultat. Men år 1973, då riksdagen behandlade grundlagsförslaget, motionerade både centern och folkpartiet om liknande procedurföreskrift som moderaterna dessförinnan hade begärt. Ett enhälligt konstitutionsutskott tog så till vida intryck härav som utskottet förordade att en ny, särskild utredning skulle söka förstärka skyddet i grundlag för de grundläggande frioch rättigheterna. Den Mehrska utredningen tillkom. Under arbetet inom denna anslöt sig centerns representant till socialdemokraternas ståndpunkt, sedan löften givits bl.a. om lagprövningens inskrivande i grundlag. Den kvalificerade majoritetens anhängare När regeringens proposition kom nu i våras visade det sig att regeringen hade gått ifrån löftena, och därmed blev centern ånyo obunden. Nu har centern förordat ett system med en första och andra läsning, dock kompletterad med undantagsregler i speciella fall. Centerförslaget löser, som vi ser saken, dock icke problemet, eftersom en och samma riksdagsmajoritet kan fungera vid båda läsningarna. Däremot förhindrar centerförslaget att en rättighet kan inskränkas över en natt. Socialdemokraternas förslag, vilket nu av allt att döma kommer att vinna riksdagens bifall och bli antaget som vilande, bygger fortfarande på att en frieller rättighet med kort varsel skall kunna begränsas med någon eller några rösters majoritet. De skyddsfendrar som finns i uttalanden i olika paragrafer i regeringsförslaget är enligt vår mening icke till fyllest. Frågan kan synas teknisk och komplicerad, men det är den knappast. När Astrid Lindgren och Lennart Geijer nyligen polemiserade i pressen i ämnet var det Astrid Lindgren som hade rätt i huvudfrågan, icke Lennart Geijer, något som också påpekades av folkpartiledaren. Det skydd som Lennart Geijer i artikeln tycktes vilja påstå skall ges åt allas vår Svenssons trygghet existerar inte i regeringens förslag. Regeringsförslaget skapar inga garantier för Svensson eller någon annan. Den Mehrska utredningen, präglad av sin ordförandes färgstarkhet, uppslagsrikedom och temperament, innebär ett nytt och stort steg framåt, men huvudfrågan löser den inte. Däremot har den under sin noggranna genomgång av olika tankegångar och olika förslag kommit med en rad uppslag som sedermera kunnat fästas på papperet och som på så sätt kan stärka skyddet för frioch rättigheterna. Man kan fråga sig, herr talman, varför socialdemokraterna så envist kämpar emot våra förslag i denna del, förslag som enligt vårt synsätt innebär en utbyggnad av den politiska demokratin. En förklaring håller inte: den att socialdemokraterna i och för sig skulle vara ointresserade av att stärka vår folkstyrelse. Det demokratiska sinnelaget i vårt största parti får och kan icke bestridas. Socialdemokraternas mångåriga kamp i klubbar ute på arbetsplatser mot politiska extremister gör detta helt uteslutet. En annan sak är att det socialistiska system som socialisterna eftersträvar icke i något land visat sig kunna förenas med andliga frioch rättigheter, något som ingen mindre än en så sakkunnig på detta område som finansminister Sträng ofta har påpekat. Kanske är en av förklaringarna att det långa maktinnehavet gjort socialdemokraterna så intresserade av effektivitet vid sin maktutövning att de icke alltid ser skönhetsfläckar och brister i sitt faktiska handlande. Regeringens handläggning av IB-affären, som icke kom att behandlas som tryckfrihetsmål, vilket borde ha skett, var en sådan skönhetsfläck. Därom har riksdagen en gång uttalat sig. En annan skönhetsfläck uppstod utan föregående varsel i den proposition som i dag behandlas. Av någon outgrundlig anledning hade yttrandefriheten i regeringsförslaget sammankopplats med sekretesslagen, och detta i sin tur hade medfört förslag till nya begränsningar i yttrandefriheten, såsom beträffande rikets förhållande till annan stat eller det allmänna ekonomiska intresset. I en moderatmotion slogs larm, och det medförde att ett enigt utskott slopade sammankopplingen med sekretesslagen och återgick till det Mehrska förslaget i denna del. Samtidigt uttalade utskottet sitt intresse för att yttrandefriheten kopplades samman med tryckfrihetsförordningen på det sätt som bl.a. moderaterna — men inte endast de — hade föreslagit. Att omedelbart verkställa en sådan sammankoppling stötte på patrull i flera avseenden: det skulle t.ex. inte stämma med regler för yttranderätten i denna kammare, det skulle inte överensstämma med datalagen och det skulle inte överensstämma med radiomonopolet. Frågan om hur denna sammankoppling skall kunna verkställas blir nu föremål för fortsatt utredning. Av någon egendomlig anledning kom denna utskottets mycket betydelsefulla ändring av regeringens förslag i fråga om yttrandefriheten inte att omnämnas i utskottskommunikén. I propositionen vill regeringen nu vidga sin behörighet att på egen hand efter riksdagens medgivande meddela föreskrifter om utformning av byggnader och bebyggelsemiljö. Alltså: Just inom ett område där alla är överens om att den demokratiska opinionen bör ha största tänkbara svängrum, där vill regeringen ha fullmakt från riksdagen för att kunna agera på egen hand. Bestämmelsen står kvar i betänkandet, men i en moderat reservation yrkas dess upphävande. Tacknämligt är emellertid att utskottet har tagit intryck av den moderata argumenteringen och inskränkt användningsområdet genom ett klart motivuttalande. Från socialdemokratiskt håll heter det ofta att den kvalificerade majoriteten skulle leda till minoritetsdiktatur och strida mot folkviljan. Den argumenteringen håller inte. Metoden är redan inskriven i våra grundlagar i visst sammanhang, i de s.k. EG-paragraferna — något som statsministern borde känna till. Att tystnadsplikten skulle hindra ett reformarbete är svårt att tänka sig. På det området förbereds f. ö. en särskild lagstiftning som skall undanröja större delen av missförstånden. Tro icke danaerna när de komma med skänker! När Hjalmar Mehr en dag i utredningen meddelade att socialdemokraterna var beredda att inskriva lagprövningen i grundlagstexten var det väl ingen som trodde att detta uttryck skulle komma till användning i det sammanhanget. Men när LO senare sade ifrån att organisationen inte ville ha någon lagprövning alls, vare sig lagstadgad eller i praxis — ett ytterst egendomligt uttalande eftersom det rycker undan marken även för våra grundlagar — började justitieministern darra på manschetten och bestämmelsen ströks i regeringsförslaget. Justitieministern pekade i stället på den praxis som finns och som hittills inte har kommit till uttryck i gällande lag. Moderata samlingspartiet har reserverat sig för att den paragraf som ströks åter införes, och vi har en reservation härom. Beror herr Geijers motvilja Nr 149 på ett uttalande som han en gång gjorde: ”Bakom talet att domstolarna Fredagen den skall skydda den enskilde mot överheten ligger en antidemokratisk kritik 4 juni 1976 av det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför en farlig lära.” Vi IC vill gärna begagna tillfället att tala om för herr Geijer att det finns något — Frioch rättigheter i ännu farligare, nämligen om medborgarna står utan rättsskydd gentemot = grundlag lagar som kränker innehållet i andra lagar eller t.o.m. grundlag.

Den svages rätt — det är minoritetens rätt. Det är den som vi vill skydda genom vårt system för medborgarskydd mot lagstiftning över en natt, beslutad av en knapp majoritet, som kränker våra frioch rättigheter eller inskränker desamma. Våra yrkanden i fråga om lagrådet och rådgivande folkomröstning kommer att belysas av andra talare, i den mån de inte redan har gjort det i denna debatt. Låt mig bara i detta sammanhang bemöta invändningen att det på något sätt skulle vara otillständigt att nu föreslå grundlagsändringar om vilka man på förhand vet att de i dag endast kan genomföras med lottens hjälp. Det är sant att vi har en tradition i Sverige som innebär att vi vill se grundlagsändringar förankrade i en så stor majoritet som möjligt i en allmän opinion. Men att märka är att de av mig här nämnda förslagen kommer icke att genomföras genom lottning. Det är nämligen fråga om vilande förslag, som för att kunna träda i kraft kräver beslut av en ny riksdag efter valet. I denna riksdag skall väl Fortunaspelet icke få något utrymme. Dessutom gäller det ju inte nya tankar utan förslag som framförts långt tidigare, och det vore ju orimligt om sådana yrkanden skulle blockeras i grundlagsdebatterna för all framtid av den riksdagshalva som just nu fungerar, eller i varje fall blockeras under den tid denna fungerar. Herr talman! Kammaren håller mig säkert räkning för att jag inte i detalj går igenom var och en av våra reservationer, punkt för punkt, utan i stället hänvisar till texterna i reservationerna. Blott några påpekanden: Målsättningsparagrafen, den s.k. portalparagrafen, kan vi inte godta i dess av utskottsmajoriteten föreslagna utformning. Vi anser att medborgarnas valfrihet bör komma till klart uttryck, och det har vi också preciserat i texten. Vi anser också att behovet av skydd för personlig frihet och integritet måste finnas med, inte minst det sistnämnda. Vem vill bestrida att integriteten i dag kan hotas, och hotas, i den moderna staten med dess datamaskiner, dess tekniska apparatur och möjligheterna till Storebrors övervakning? Enligt vår åsikt skall också privatoch familjelivet värnas av det allmänna. Vi vill också inskriva föräldrarätten som en särskild mänsklig rättighet. Det är på föräldrarna som ansvaret för vården av de minderåriga barnen i första hand vilar, och denna rätt 29 är erkänd och fastslagen i flertalet med vårt samhälle jämförliga kultursamhällen. I många av dessa har den också kommit till uttryck i lagtext. Det finns i dag tendenser, herr talman, enligt vilka barnen skall omhändertas av det allmänna i allt större utsträckning, så att någon vårdnad under långa perioder i realiteten icke kan utövas av föräldrarna. Detta vänder vi oss emot. Men samtidigt är det alldeles klart att barnens rätt måste tillvaratas gentemot föräldrarna, när barnens bästa riskerar att trädas för när. Som ett förstärkt medborgarskydd ser vi också förslaget om ett allmänt diskrimineringsförbud, vilket utformat i överensstämmelse med det som finns i Europakonventionen ökar garantierna för en likformig behandling av medborgarna. Den mot elementär åsiktsfrihet stridande s.k. kollektivanslutningen till parti och meningsriktning vill vi förbjuda i grundlag. Herr Björck i Nässjö kommer senare att belysa detta ämne i samband med att justitieministern besvarar en interpellation. Egendomsskyddet bör förstärkas genom att ersättning vid ingrepp inskrivs i lag på ett otvetydigt sätt genom föreskrift om att ersättning skall vara skälig. Domstolarna får sedan bedöma. Kravet härpå är utformat under beaktande av att tendenser till s.k. symbolisk ersättning dykt upp. Utskottsmajoriteten avvisar klart sådana tendenser, men för säkerhets skull vill vi ha en klar och uttrycklig bestämmelse om ersättningens utformning. Vi tar sikte icke bara på materiell äganderätt när vi utformar våra önskemål utan också på den ideella, på konstnärens, författarens, kulturarbetarens rättigheter till sin egendom. Tanken på expropriation även av sådan egendom är som bekant icke främmande för personer som lekt med olika förslag till direktiv. Till medborgarnas skydd hör också att lagstiftning med tillbakaverkande kraft förhindras, icke blott — varom enighet råder — i fråga om strafflagstiftning utan också i andra fall, såvida icke synnerliga skäl föranleder något annat. Nog bör väl den enskilde kunna bedöma konsekvenserna av sitt handlande, men det kan han inte, om pålagor till hans nackdel ges tillbakaverkande kraft. Vi har också en motion med yrkande på utredning. Vi har klart för oss att den enskildes rättigheter i dagens samhälle inte hotas såsom måhända förr väsentligen från det allmänna, från överheten, utan att också enskild kan hota enskild. Det förslag som vi i dag behandlar innehåller bara en paragraf härom — redan genom det finns dock principen erkänd. Vi menar emellertid att det skulle vara värdefullt om en parlamentarisk utredning efter en föregående kartläggning tog upp till prövning om behov föreligger — observera: om behov föreligger — av en ramlagstiftning i sådana här sammanhang. Vi kan ju inte bara skjuta problemen ifrån oss genom att säga att om enskild förtrycker enskild kommer det icke oss vid. Vi måste beakta hur samhället där har ändrats och vilka möjligheter som i dag finns. Men, herr talman, det är alltså ett utredningsyrkande. Arbetet med frioch rättigheter i svensk grundlag kommer att fortsätta. Regeringen har föreslagit nya utredningar på en del punkter, och utskottet har anslutit sig därtill. I den mån dessa icke tillkommer enbart för att skyla över passivitet och ovilja till handlande i dagens läge är väl därom föga att säga. Men moderata samlingspartiet anser för sin del att vissa områden är så belysta och så utredda att medborgarskyddet redan i dag borde ha kunnat förstärkas utöver vad regeringen nu vill. Regeringen och utskottsmajoriteten har sagt nej till åtskilliga förslag härom. Vår uppgift blir då att medvetet och systematiskt, såsom krävs i en folkstyrelse, steg för steg söka bygga upp en medborgaropinion av sådan styrka att de ovilliga och tvehågsna till sist får ge efter. Vi kommer inte att försumma den medborgarupplysningen. Den skall bedrivas också under den nordiska sommar som vi nu står inför, en sommar vilken som bekant avslutas med att folket, varifrån all makt utgår, i valet säger sin mening. Herr talman! Det här är riksmötets sista arbetsdag för säsongen, och jag kan inte underlåta att citera vad skalden Lars Wivallius skrev en gång på 1600-talet — det har citerats en gång förut i riksdagen: ”Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö, lät leva sommarens svala! som nu månn sorgeligt tala! Till detta vill jag lägga en särskild önskan till justitieministern: Glöm inte bort Svensson!

Herr talman! Herbert Tingsten skriver i tillägget till sitt klassiska arbete Demokratiens problem följande: ”Det demokratiska statsskicket har stundom beskrivits som en lyx, vilken folken kan kosta på sig endast under tider av säkrad fred och snabbt stigande välstånd. Men det är inte riktigt att tala om lyx; vi ser freden och välståndet som uppnåeliga mål och folkstyrelsen som ett ideal som kan realiseras för alla och överallt.” Denna starkt optimistiska syn på demokratins framtid var möjlig ännu vid 1960-talets början. Man trodde då att levnadsstandarden successivt skulle stiga i de underutvecklade länderna, att klyftorna mellan den fattiga och den rika världen skulle minska och att välståndet skulle komma allt fler till godo. I takt med det stigande välståndet skulle också demokratin sprida sig till allt fler länder. Men utvecklingen sedan 1960-talets början har blivit en annan. Mycket få nya demokratiska stater har tillkommit. I många existerande demokratier har det demokratiska statsskicket varit hotat. I Grekland ersattes 1967 en parlamentarisk regering av en militärjunta. Demokratin kunde återvinnas sju år senare. I Chile har ett demokratiskt experiment förbytts i en reaktionär militärdiktatur. Dessa erfarenheter kan tyckas främmande för den svenska debatten. Vår demokrati är till synes stabilare än på andra håll. Det ligger nära till hands att säga att vad som hänt i Grekland, Chile eller Indien, det kan inte hända här, inte hända oss. Herr Fiskesjö var i inledningen av sitt anförande här i morse inne på samma tanke, när han menade att utländska erfarenheter av rättsövergrepp och ofrihet saknade relevans för dagens debatt. Men jag tror ändå att det är i det perspektivet som frågan om ett rättighetsskydd i grundlagen måste ses. Många av de grundlagsbestämmelser som vi nu diskuterar gäller inte politikens vardag. Det är i ett krisläge när landets inre eller yttre säkerhet är hotad som grundlagens förmåga att vara ett skydd för rättigheterna prövas. Detta har varit utgångspunkten för folkpartiets förslag till en fastare reglering i grundlagen av de mänskliga frioch rättigheterna. Huvudtanken i folkpartiets förslag är att det inte skall vara möjligt att snabbt upphäva frioch rättigheterna. Därför bör både ändringar i själva grundlagstexten och inskränkningar av de viktigaste i grundlagen angivna rättigheterna normalt inte kunna genomföras med ett enda beslut. Vi föreslår mot denna bakgrund att lagar som innebär inskränkningar i yttrandefriheten, demonstrationsfriheten, mötesfriheten och andra andliga friheter skall avgöras genom två beslut med ordinarie val till riksdagen mellan besluten. Genom en sådan bestämmelse förhindras att riksdagen vid inre eller yttre tryck i hastigt mod beslutar inskränka eller avskaffa fundamentala medborgerliga rättigheter. Bara i undantagsfall när speciella skäl nödvändiggör ett omedelbart beslut, t.ex. en drastisk sjukdomsepidemi, skall riksdagen vid ett enda tillfälle kunna fatta ett sådant beslut. Då krävs en betydande enighet inom riksdagen för beslutet, nämligen fem sjättedels majoritet. Denna särskilda procedur för beslut om rättighetsinskränkningar ingår som en del i ett större paket av åtgärder som alla syftar till att skapa ett starkare skydd för fundamentala mänskliga rättigheter. Den första punkten gäller förslaget att folket självt genom folkomröstning skall få ta ställning till föreslagna grundlagsändringar. Om en majoritet i en sådan folkomröstning då säger nej till den vilande grundlagsändringen skall folkmeningen gälla och det vilande förslaget skall falla förutsatt att ett något så när stort valdeltagande förekommit i omröstningen. Den andra punkten i vårt paket till rättighetsskydd gäller förslaget att grundlagsändring skall kunna genomföras bara genom två beslut med ordinarie riksdagsval emellan. Det skall alltså inte vara möjligt för en regering att genom att hastigt utlösa extra val till riksdagen snabbt få viktiga ändringar genomförda i grundlagen. För att skapa utrymme och tid för debatt om föreslagna grundlagsändringar föreslår vi vidare att sex månader skall förflyta från det första vilande grundlagsbeslutet fram till det val som skall äga rum före det andra beslutet. För att den nyvalda riksdagen inte skall överrumplas och bli utan tillfälle att diskutera det vilande förslaget föreslår vi vidare att minst två månader skall förflyta Nr 149 från valet till dess att det andra beslutet om det vilande grundlagsförslaget Fredagen den skall tas. Ikraftträdandet av beslutade grundlagsändringar behöver där 4 juni 1976 med i realiteten inte förskjutas eftersom — i varje fall med nuvarande — regler för tidpunkt för val — dessa kommer att gälla från kommande = Frioch rättigheter i årsskifte. grundlag Den tredje punkten gäller vårt förslag att lagrådet skall granska alla förslag som kan innebära inskränkningar av de i grundlagen angivna frioch rättigheterna. Lagrådet skall — som en opartisk och kvalificerad instans — avgöra om ett lagförslag medför en inskränkning av de andliga friheter som anges i grundlagsförslagets 2 kap. 18 punkterna 1-5. Den fjärde punkten i detta paket gäller förslaget att lagrådet obligatoriskt skall granska alla lagförslag av större vikt. Regeringen skall alltså inte på politiska grunder kunna avgöra vilka lagar som skall granskas av lagrådet och vilka lagar som skall undandras en sådan granskning.Det har påståtts att man genom den här obligatoriska lagrådsgranskningen skulle begränsa de politiska organens suveränitet. Jag bestrider det. En lagrådsgranskning före beslutet minskar i själva verket risken för en lagprövning av riksdagsbeslut i efterhand. De juridiska instansernas prövning bör naturligtvis komma in före den politiska behandlingen för att påverka denna och inte fungera som en efterhandskontroll. Vår målsättning är att denna lagprövning enligt praxis, som i majoritetsförslaget blir oförändrad, skall utnyttjas så litet som möjligt. Det säkerställs genom vårt förslag att lagrådet obligatoriskt skall yttra sig i förväg. Herr talman!

Vi måste med beklagande konstatera att våra förslag till rättighetsskydd bara i mycket liten utsträckning vunnit stöd av en majoritet i konstitutionsutskottet. Det går i den här frågan en viktig skiljelinje mellan dem som vill införa någon form av bindande procedur för beslut om rättighetsinskränkande lagar och dem som avvisar tanken på en sådan procedur. Den avgörande svagheten i regeringens förslag är just att riksdagen med en enda rösts övervikt omedelbart kan inskränka grundläggande frioch rättigheter. Det är också riksdagen som ytterst själv med en enda rösts majoritet avgör om det finns särskilt viktiga skäl för en sådan inskränkning. Folkpartiets linje på denna punkt innebär att det överlämnas åt folket att i val avgöra om en sådan inskränkning föreligger och om man vill göra en sådan inskränkning. Detta innebär naturligtvis att man lägger en hämsko på de valda politiska organens möjligheter att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter utan att höra folket. Jag tycker emellertid att det är naturligt att man i en demokrati i för själva statsskicket så väsentliga frågor som grundlagen och de mänskliga 33 frioch rättigheterna begränsar riksdagens möjligheter att fatta beslut utan att dessförinnan höra folkmeningen. Sådana här särskilda skyddsregler eller särskilda procedurer för grundlagsändring och liknande finns ju f. ö. i flertalet demokratiska stater. Några med Sverige jämförbara stater som har en sådan särskild procedur, i flertalet fall inkluderande kvalificerad majoritet, är Danmark, Norge, Finland, Belgien och Holland. I Österrike finns en bestämmelse om krav på kvalificerad majoritet för alla konstitutionella lagar. Herr talman! Jag har i det här sammanhanget noterat de nya förslag om procedur som har framförts från centerpartiet. Förslaget om två s.k. läsningar kunde möjligen ha varit värt att överväga, om det hade utformats på så sätt att man hade garanti för att man alltid får till stånd två beslut i samband med rättighetsinskränkningar. Centerpartiets förslag har emellertid inte den innebörden, eftersom ingenting hindrar riksdagsmajoriteten att, efter det att lagrådets yttrande kommit, med en enda rösts majoritet besluta att den särskilda proceduren inte skall tillämpas. I det avseendet skiljer sig i realiteten centerns förslag inte från regeringens förslag, och därmed blir ju den av centern föreslagna proceduren för rättighetsskydd i ett krisläge i verkligheten ingenting värd. Folkpartiet kan därför inte ge sitt stöd åt en sådan lösning. Utskottsmajoriteten har nu föreslagit att hela den här problematiken skall utredas på nytt. Jag vill då påminna om att riksdagen 1973 i samband med beslutet om den nya regeringsformen enhälligt kom överens om att rättighetskomplexet skulle utredas i sådan takt, att ett vilande beslut i frågan skulle antas före 1976 års val. Jag är övertygad om att konstitutionsutskottets ordförande inte vill bestrida att vi då nådde en sådan överenskommelse. Det kan mot den bakgrunden inte vara rimligt att man efter denna överenskommelse och efter ett omfattande utredningsarbete på nytt hänskjuter detta viktiga problemkomplex till utredning. Folkpartiet anser därför att riksdagen nu bör ta ett första beslut om rättighetsskydd i grundlagen. Ett bifall till folkpartilinjen utesluter inte att man på vissa punkter kan gå vidare. Det gäller särskilt möjligheterna att skapa en analogi mellan skyddet för tryckfriheten och skyddet för yttrandefriheten. Om man bortser från tystnadsplikten för offentliga ämbetsmän, som kommer att lagregleras i höst, så kan det kanske i en framtid bli möjligt att på samma sätt som nu gäller i tryckfrihetsförordningen i en kommande yttrandefrihetgrundlag uttömmande ange alla inskränkningsgrunder och reglerna för inskränkning. På den punkten har vi alltså ingen anledning att motsätta oss fortsatta överväganden i en offentlig utredning. Herr talman! Det första kapitlet i regeringsformen innehåller vissa allmänna målsättningsstadganden. Det finns ingen anledning att tillmäta dessa stadganden särskilt stor betydelse. De har ingen för det politiska arbetet bindande effekt. Andra länder med annorlunda rättstraditioner och med mycket mindre av verklig frihet än Sverige har mycket utförliga sådana rättighetskataloger utan att de för den skull har någon nämnvärd verkan på de rättigheter som faktiskt tillkommer människorna i dessa stater. Målsättningsparagraferna får därför närmast ses som uttryck för vissa allmänt omfattade värderingar i samhället. Mot den bakgrunden anser jag att dessa bestämmelser på några punkter bör kompletteras. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten accepterat vårt förslag om att likhet inför lagen bör komma in i det inledande kapitlet, men vi saknar fortfarande egendomsrätten, föräldrarätten och rätten till integritet och valfrihet för den enskilde. Det är viktigt att stryka under skillnaden mellan de allmänna värderingar som redovisas i första kapitlet och de för samhällsorganen bindande bestämmelser som finns i andra kapitlet. När det gäller de bindande, absoluta rättighetsbestämmelserna i andra kapitlet har vi från folkpartiets sida med stor tillfredsställelse godtagit de nya grundlagsbestämmelser som här tas in. På två punkter vill vi dock utvidga de bindande bestämmelserna. Det gäller 7 § om skydd mot landsförvisning som vi vill komplettera med ett förbud mot utlämning av svensk medborgare till annat land. Vi vill också utvidga regeln om förbud mot retroaktiv lagstiftning i 10§ till att gälla även andra bindande bestämmelser, t.ex. skatteregler, som alltså normalt inte bör få verka retroaktivt. När det gäller det andra kapitlet i regeringsformen vill jag f. ö. bara tillägga att de där angivna inskränkningsgrunderna i 12 och 13 §§ i och för sig är betydelsefulla men naturligtvis sekundära i jämförelse med kravet på en särskild procedur i samband med beslut om inskränkningar. 13 § i regeringsformen ger ju en möjlighet åt de politiska organen att efter eget bedömande avgöra om det finns skäl för inskränkning av viktiga grundläggande rättigheter eller ej. I och för sig tror jag inte att någon bestrider att t.ex. allmän ordning och säkerhet kan nödvändiggöra en precisering eller en inskränkning av vissa friheter, t.ex. demonstrationsrätten. Det avgörande blir ju då vilken tolkning man ger av begreppet allmän ordning och säkerhet. Det väsentliga i folkpartiets linje är då att en sådan tolkning inte kan göras av de politiska organen, inte kan göras utan en i tiden utdragen procedur och inte kan göras utan hörande av folket. Herr talman! Skyddet för de mänskliga rättigheterna är en viktig fråga som engagerar många människor. Inte minst den ofrånkomliga tillväxten av den offentliga byråkratin skapar ett behov av rättsregler för skydd åt den enskilda människan. Till dessa rättigheter och dessa rättsregler hör också ett skydd för statsskickets grunder och för de grundläggande rättigheterna. För många människor är detta en samvetsfråga.

Folkpartiets inställning i dag i denna fråga knyter an, herr talman, till en liberal tradition i författningsfrågan. När vi här i kammaren nästan på dagen för tre år sedan debatterade den nya grundlagen framhöll jag att det för en liberal inte är någon motsägelse att hävda att den representativa och parlamentariska demokratin ständigt behöver kompletteras med nya former. Demokratin kan inte överleva om den inte ständigt är beredd att pröva nya former för att stärka människornas insyn i och inflytande över de politiska besluten. Att ge människorna en möjlighet att säga sin mening innan besluten fattas och vara beredd att lyssna till människors mening innan man bestämmer sig är en utgångspunkt för liberalerna i författningsfrågan. I dag reser vi kravet att det i grundlagen skall införas ett fast skydd för de enskilda människornas andliga frihet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till konstitutionsutskottets betänkande där mitt namn återfinns.
Herr talman! Det var på två punkter som Björn Molins anförande innehöll polemik mot vad jag har sagt, och jag skall ta upp de båda punkterna. Han opponerade sig mot mitt påstående att det inte var relevant att i vår författningsdebatt föra in de illdåd och rättsövergrepp som sker mot medborgarna i andra länder med kanske lysande författningar. Som exempel på att jag skulle ha fel tog han kupperna i Chile, Grekland och Indien. Men de exemplen belyser på ett utomordentligt sätt precis vad jag har sagt. Det var inget fel på författningarna i Chile, Grekland eller Indien. Jag vill påstå att Indiens författning, som jag har läst, innehåller ett av de mest utförliga rättighetskapitel som jag har träffat på i det femtiotal författningar som jag har gått igenom. Men vad som var gemensamt när det gäller demokratins fall i alla dessa tre länder är att de som slog till och tog makten blankt struntade i de författningsregler som fanns. Ingen grundlag i världen kunde hindra bajonetterna. Det var endast detta jag ville påpeka i mitt inledningsanförande. Sedan påstår Björn Molin — om jag fattar honom rätt — att den speciella kvalificerade beslutsordning som vi föreslår för lagar som rör andra kapitlet i regeringsformen skulle kunna röstas bort i riksdagen med enkel majoritet. Uppriktigt sagt — den invändningen förstår jag inte. I vårt grundlagsförslag säger vi i 8 kap. 17 § att lagar som berör de villkorade rättigheterna i andra kapitlet skall behandlas på det kvalificerade sätt som jag tidigare redovisat. Om riksdagen inte gör det skulle den bryta mot gällande grundlag. Det är klart att detta inte kan förhindras, men jag utgår faktiskt ifrån att riksdagen även i fortsättningen skall följa grundlagsbestämmelserna. Det finns ingen anledning att tro någonting annat.

Nr 149 Herr talman! Herr Fiskesjö har naturligtvis rätt när han uttrycker sig Fredagen den på det viset att ingen grundlag i världen kan hindra bajonetternas makt. 4 juni 1976 Absoluta våldsövergrepp hindras inte med grundlagen. dr rr Men vad jag sagt är att vi skall skapa grundlagsbestämmelser som = Frioch rättigheter i så långt möjligt hindrar rättsövergrepp. Jag medger att något absolut grundlag skydd inte kommer att kunna skapas med hjälp av grundlagen. Men om vi har målsättningen att med grundlagens hjälp skapa ett så gott skydd som möjligt är det avgörande om det finns för de politiska organen bindande procedurregler eller inte. I det avseendet går det en skiljelinje mellan å ena sidan oss och moderaterna och å andra sidan centern och regeringen. De internationella exemplen på förluster för demokratin tog jag upp därför att jag menade att de var relevanta med hänsyn till vår grundlags förmåga att fungera långt in i framtiden i ett krisläge. Nu säger herr Fiskesjö att dessa tre exempel snarast var ett stöd för hans uppfattning. Men vad jag försökt säga är ju att hur vackert formulerade målsättningsstadganden man än har i konstitutionernas rättskataloger, så är de av mycket liten betydelse jämfört med bindande procedurregler som skyddar rättigheterna. Det är alltså på den punkten som jag återigen vill säga att det finns en fundamental skillnad mellan dem som begär att vi i dag såsom vilande i grundlagen skall ta in bindande skyddsregler och dem som nöjer sig med allmänt formulerade fraser som vi alla kan instämma i.

Herr talman! Jag vill notera att herr Molin vad gäller den första anmärkningen mot mitt inledningsanförande nu gjorde en fullständig reträtt. Vad gäller den andra anmärkningen ville herr Molin påstå att det skulle gå en skiljelinje mellan å ena sidan folkpartiet och moderaterna och å andra sidan socialdemokraterna och centern i fråga om krav på en särskild procedurordning. Men det är ju inte en korrekt beskrivning av sakläget. Sakläget är att det såväl från centern som från folkpartiet och moderaterna finns särskilda krav på kvalificerade beslutsförfaranden. Men dessa förslag skiljer sig från varandra på ett par punkter. Den beskrivning som herr Molin gjorde på den punkten var alltså inte korrekt. Jag håller med Björn Molin när han säger att det viktiga är att det finns bindande regler om särskild procedurordning då det gäller begränsningen av frioch rättigheter. Men det är ju precis det som vi från centerns sida föreslår.
Herr talman! De är ju ett vanligt debattrick att påstå att motståndaren har retirerat, och det är väl ingen idé att vi för diskussionen på den nivån. 37 Vad vi har gjort i folkpartiets förslag är att vi har fört in en instans i den här proceduren, nämligen lagrådet, som har att för det fortsatta beslutsfattandet avgöra om det gäller en inskränkning och därmed om den särskilda inskränkningsproceduren kan tillämpas. Man kan kritisera oss för det, men ingen kan bestrida att detta är en bindande regel och att vårt förslag på ett avgörande sätt skiljer sig både från centerpartiets förslag och från regeringens förslag. Jag tror fortfarande att det är väsentligt att stryka under att grundlagen så långt möjligt skall utnyttjas som ett instrument för att säkra människors rättigheter i ett övergångsläge där demokratin är hotad men inte krossad. Det är då som ett system av procedurregler temporärt kan utgöra ett hinder mot inre eller yttre krafter som vill upphäva eller inskränka vår demokrati.

Herr talman! Vid behandlingen av förslaget till ny grundlag 1973 spelade frågan om grundlagsfästa frioch rättigheter en framträdande roll. Mot kravet på att i grundlag inskriva frioch rättigheterna anfördes bl.a. svårigheter att åstadkomma detta utan en alltför omfattande katalog. Frågeställningen överlämnades till en särskild utredning, 1973 års frioch rättighetsutredning. Resultatet av denna utrednings arbete är nu föremål för riksdagsbehandling. Låt mig på en gång notera det anmärkningsvärda i att en betydande del av debatten rör sig om på vilket sätt man skall kunna inskränka de frioch rättigheter som inskrives i grundlag! Detta är ett något märkligt resultat och det var väl ändå inte det som debatten 1973 främst gick ut på. Partier som den gången sökte framställa sig som förkämpar för grundlagsfästa frioch rättigheter har nu varit fullt sysselsatta med att konstruera regler om undantag från i grundlag inskrivna rättigheter. Det har gällt olika majoriteter och tidsintervaller för rättighetsinskränkningar. All erfarenhet visar att huvudproblemet aldrig varit att finna former för inskränkningar i de demokratiska frioch rättigheterna. Problemet har gällt att värna om dessa rättigheter. Enbart lageller grundlagsparagrafer kan heller inte utgöra ett tillräckligt skydd för frioch rättigheter. Rättigheter måste erövras och försvaras i kamp. Detta visar hela vår historia från kampen för allmän rösträtt, yttrandeoch mötesfrihet etc. Varje rättighet har framtvingats genom hård kamp. Varje rättighet har fått försvaras i hård kamp mot krafter som sökt begränsa eller avskaffa rättigheterna för de breda folklagren. Det är ändå av vital betydelse att frioch rättigheter ges grundlagsskydd. Grundlagen skall utgöra ett stöd och ett skydd för demokratiska frioch rättigheter. Angrepp mot och inskränkningar i frioch rättigheter blir därigenom angrepp också mot grundlagen. Vänsterpartiet kommu nisterna förfäktar därför uppfattningen att frioch rättigheter skall ges grundlagsskydd. Vi vill också utöka begreppet till att grundlagen även skall utgöra ett stöd i kampen för vidgade frioch rättigheter för den arbetande befolkningen. Vi kritiserade författningsförslaget 1973 och 1974 bl.a. därför att det inte grundlagsfäste medborgerliga frioch rättigheter utan tvärtom öppnade möjligheter för deras inskränkande och för att det inte innebar ett ökat stöd för de arbetandes kamp för sina rättigheter utan t.o.m. stadfäste möjligheten att upphäva strejkrätten. En avgörande brist och begränsning i diskussionerna om författningsfrågorna och i de förslag som framlagts är att man bortser från det faktiska förhållandet att vi lever i ett klassamhälle. Arbetarklassen har alltid fått föra en hård kamp mot de krafter som utnyttjat ägandet och makten över produktionen för att bevara fåtalets privilegier. De grundläggande förhållandena är desamma också nu, även om arbetarklassen vunnit framgångar i kampen för frioch rättigheter. Än har inte ägandeförhållandena ändrats. Om man bortser från dessa faktiska förhållanden — och det gör såväl regeringspartiet som de borgerliga partierna — så är det begripligt att man hamnar fel. Man framställer strejk och lockout som stridsåtgärder av likvärdiga parter. Man talar om egendom som om det vore samma sak att genom aktieinnehav behärska stora delar av näringslivet och ha avgörandet över tusentals anställda som att äga nödvändiga tillgångar för sin existens. Genom att bortse från grundläggande intressemotsättningar i samhället hamnar man i en position där man ryggar för att ta avgörande steg i riktning att tillförsäkra det arbetande folket avgörande rättigheter över de egna arbetsvillkoren. Den eftersträvansvärda målsättningen om allas likhet inför lagen riskerar att drabbas av den klassiska beskrivningen: ”Lagen förbjuder i sitt upphöjda majestät envar, rik som fattig, att tigga, stjäla eller sova under Paris broar.” De härskande klasserna och makthavarna i samhället har alltid haft stora frioch rättigheter. Det är inte för att ge dessa ökade rättigheter grundlagarna behöver ses över. Det arbetande folket har alltid haft starkt beskurna frioch rättigheter, har alltid måst kämpa för att få vidgade rättigheter och haft att försvara vad som vunnits i kamp. Det är angeläget att i grundlag inskriva det arbetande folkets rättigheter, att utforma grundlagen så att den utgör ett skydd för dessa rättigheter och att den blir ett stöd för strävandena att vidga de demokratiska frioch rättigheterna. Rättighetsutredningens arbete visade att det är fullt möjligt att ge en rad medborgerliga frioch rättigheter grundlagsskydd. Det är dock otillräckliga steg som tas, och sista ordet är säkerligen inte sagt härvidlag. Den slutsatsen kan man dra redan av det förhållandet att konstitutionsutskottet förordar ytterligare utredningar kring vissa frågeställningar. En begränsning i rättighetsutredningens och regeringens förslag är att man ansett sig bunden av gällande lagstiftning och inte gått längre än denna. Det är därför viktigt att denna lagstiftning blir föremål för översyn för att undersöka om den står i överensstämmelse med grundlagens principer och anda. Vi menar att i det kommande utredningsarbetet måste denna fråga ha en given plats. Denna frågeställning har samband med diskussionen om lagprövningsrätten i övrigt. Moderata samlingspartiet hävdar att det är en fråga för domstolarna att pröva om lag eller förordning står i överensstämmelse med grundlag. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar däremot, att om domstol finner att föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag skall frågan underställas riksdagens konstitutionsutskott. Det kan inte vara en uppgift för domstolarna utan endast för ett parlamentariskt och inför väljarna ansvarigt organ att pröva frågor av denna art. I diskussionerna om lagprövningsrätten liksom i fråga om lagrådets ställning har olika synsätt kommit till uttryck. Vi hävdar principen att rätten till tolkning av gällande lag och grundlag i sista hand måste vila hos den lagstiftande makten själv. De borgerliga partierna vill tilldela domstolarna rollen att vara något slags opartisk och opolitisk instans, som står över det politiska kraftfältet i samhället, när de i själva verket är inbäddade i detta. Konstitutionsutskottet betonar i sitt betänkande: ”Utan stöd av en aktiv och vaksam demokratisk opinion kan aldrig rättighetsskyddet få tillräcklig styrka och fasthet.” Riksdagens sammansättning, men inte domstolarnas, påverkas av den aktiva och vaksamma demokratiska opi nionen. I ett avseende är konstitutionsutskottets ställningstagande i förhållande till propositionens förslag ganska intressant. Regeringens utformning av 2 kap. 13 § rörande begränsning av yttrandeoch informationsfriheten avvek på ett så anmärkningsvärt sätt från utredningens förslag att såväl socialdemokraterna som de borgerliga funnit anledning att återgå till utredningens formuleringar. Även om dessa är oklara och lämnar öppet för godtyckliga tolkningar var regeringens förslag allvarligare. I båda fallen talas om att begränsningar kan ske ”om särskilt viktiga skäl föranleder det”, och det talas om ”hänsyn till allmän ordning och säkerhet”, formuleringar som har imponerande räckvidd och bör vara ”mums” för reaktionära krafter. Regeringen gick dock ännu längre och ville exempelvis vidga hänsyn till rikets säkerhet till att också gälla ”dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation”. Man behöver inte måla upp någon skräckbild för att se allvarliga konsekvenser av sådana formuleringar. Det räcker att hänvisa till krigsåren, då ”hänsyn till annan stat” visades i föga smickrande omfattning. Det kan också pekas på förhållandet att USA:s utrikesminister reser jorden runt och begär ”hänsyn”. Även vårt land har haft besök. I en viss politisk situation och med en tillräckligt reaktionär regim skulle sådana grundlagsformuleringar passa utmärkt för vissa krafters syften. Vpk hävdar att yttrandeoch informationsfriheten inte får inskränkas annat än i mycket klart definierade fall, och vi har preciserat dessa i en reservation till utskottets betänkande. Nr 149 Grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter och klart de Fredagen den finierade grunder för inskränkningar av dessa är nödvändiga inslag i en 4 juni 1976 grundlag. Formuleringar som möjliggör olika tolkningar måste mönstras — ut. Då behöver man heller inte, som de borgerliga partierna specialiserat — Frioch rättigheter i sig på, konstruera en mängd regler för hur inskränkningar i frioch rät — grundlag tigheter lämpligast skall företas. De partier som i 1973 års grundlagsdebatt sökte framställa sig som de främsta anhängarna av grundlagsfästa frioch rättigheter och som nu är fullt sysselsatta med att konstruera regler för inskräkningar i frioch rättigheterna försöker också i dag att framställa sig som särskilt demokratiska. Vi kräver fem sjättedels majoritet, säger moderaterna och folkpartiet. Skenbart kanske detta ser ut som ett skydd, men är det i verkligheten så? Det var väl knappast förenligt med då gällande författning när riksdagen år 1940 antog Förordningen rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m.m., som det skamliga transportförbudet mot den kommunistiska pressen officiellt rubricerades. Men det fanns säkert betryggande majoritet för beslutet. Då är frågan om beslutet blev mera demokratiskt för den skull. I själva verket kan särskilt angivna majoritetsförhållanden komma att användas för att legalisera odemokratiska åtgärder. Garantin mot rättighetsinskränkningar ligger inte i att konstruera särskilda majoritetsbestämmelser för inskränkningar. Från centerpartiet har frågan om två läsningar av vissa lagförslag förts fram. Denna idé blir prövad i det utredningsarbete som förutsätts komma till stånd. Ett system med dubbel riksdagsbehandling skulle kunna vara av betydelse för att hindra överrumplande frihetsinskräkningar som förslaget om fem sjättedels majoritet möjliggör. Värdet av den föreslagna ordningen med två läsningar förtas dock genom att centerpartiet förutsätter att sådan lag får ”stiftas genom ett beslut om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter finner synnerliga skäl föreligga för det —--”. Det finns fullgoda skäl att anta att ”synnerliga skäl” skulle komma att åberopas, och förmodligen skulle redan det dröjsmål som den dubbla riksdagsbehandlingen innebär åberopas som skäl för ett enda beslut. Motionärerna har sålunda själva urholkat sitt förslag så att det blir föga verkningsfullt. Kombinationen med föregående lagrådsgranskning och efterföljande lagprövning gör inte förslaget bättre. Kvar står att den bästa garantin för frioch rättigheterna ligger i den precisering som vänsterpartiet kommunisterna föreslår i fråga om 2 kap. 13 §. I I kap. 23 anges målsättningsstadgande. Även om ett sådant saknar rättslig verkan kan det vara av betydelse som stöd för utkrävande av politiskt ansvar. Utformningen är därför inte betydelselös. Vi menar att i stadgandet uttryckligen bör fastslås folkets rätt att försvara sig mot 41 och bekämpa utsugning och klassförtryck och att forma sådana samhällsförhållanden som kan garantera arbete, bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar. Likaså bör det fastslås att det åligger statsmakten att respektera folkets rättigheter, att män och kvinnor skall tillförsäkras lika rättigheter liksom att angrepp mot folkets demokratiska rättigheter strider mot grundlagen. Denna inställning kommer också till uttryck i vår syn på rättigheterna inom arbetslivet. Vi avvisar förslaget om att i grundlagen inskriva kapitalisternas lockouträtt och hävdar i stället att arbetstagares rätt att vidta fackliga stridsåtgärder skall fastslås. Vi kräver också att de arbetandes rättigheter inskrivs i fråga om att organisera sig fackligt och politiskt, att bedriva agitation, propaganda och mötesverksamhet på arbetsplatserna, och att genom sina fackliga organisationer förhandla i alla frågor rörande arbetsoch anställningsvillkor, arbetstid, arbetsledning och arbetsfördelning, lön och löneformer, anställning, avskedanden och permitteringar. Detsamma gäller rätten att tillgripa strejk. Utifrån inställningen att medborgerliga frioch rättigheter skall grundlagsfästas och endast kunna inskränkas på klart angivna villkor och att den arbetande befolkningens rättigheter klart måste fastslås har vänsterpartiet kommunisterna tagit ställning till propositionen. Våra ståndpunkter finns sammanfattade i reservationer. Vpk föreslår en utformning av målsättningsstadgandet som klart uttrycker folkets demokratiska rättigheter, rätten att bekämpa klassförtryck och forma samhällsförhållanden som garanterar arbete, bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar. Vpk kräver att i grundlag inskrives arbetstagares rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, rätt att genom sina fackliga organisationer förhandla i alla frågor och rätt att tillgripa strejk. Vi avvisar försöken att i grundlag inskriva arbetsköparnas lockouträtt. Vpk kräver en utformning av grundlagen som utgör ett uttryckligt förbud mot diskriminering eller registrering på grund av medborgares åskådning och att utlänning skall ha samma grundlagsskydd som svensk medborgare. Vpk kräver att begränsningar i yttrandefriheten och informationsfriheten endast får ske på klart angivna grunder och avvisar formuleringar som ger möjligheter till godtyckliga tolkningar. Vpk avvisar förslaget att i grundlagen inskriva skydd för privatkapitalets äganderätt. Vpk hävdar att folkvalda organ och ej domstolarna skall pröva om lagar står i överensstämmelse med grundlag och anser att hela frågan om lagarnas överensstämmelse med andan i grundlagen måste bli föremål för översyn. Vpk noterar den förbättring som sker i utformningen av den s.k. EG paragrafen, vilket omöjliggör överlåtelse av beslutanderätt i frågor som innebär begränsning av frioch rättigheter, men vi vill gå längre och kräver att hela denna paragraf slopas. Vpk kräver grundlagsfäst skydd mot kvinnodiskriminering. Detta är Nr 149 en viktig förutsättning för att grundlagens anda skall komma till Uttryck: Fredagen den Mös kräver övergång till republik — monarkin strider mot demokratiska 4 juni 1976 principer. fötts Sammanfattningsvis vill jag säga att utformningen av grundlagar och = Frioch rättigheter i av frioch rättigheter liksom skyddet av dessa aldrig kan ses isolerat — grundlag från de faktiska förhållandena i samhället. Det fåtal som redan har privilegier utgör ingen kraft för att vidga rättigheterna för folket. Fåtalets makt är ett hinder för vidgade frioch rättigheter och ett hot mot dessa. Folket måste i kamp erövra frioch rättigheter och ständigt försvara dem. Så har det varit och så är det även nu. Inställningen till den arbetande befolkningens frioch rättigheter är en viktig skiljelinje. Det går inte att uppnå verkligt fördjupad demokrati utan att beskära kapitalets makt och vidga den arbetande befolkningens rättigheter. Detta är och förblir en viktig uppgift för den fackliga och politiska kampen i samhället som helhet. I denna kamp är det inte betydelselöst hur grundlagen är utformad. Grundlagen kan utgöra ett hinder, men den kan också utgöra ett stöd för progressiva strävanden i samhället. Vänsterpartiet kommunisterna verkar för att grundlagen skall bli ett stöd i kampen för verkligt breda demokratiska frioch rättigheter för dem som genom sitt arbete skapar värdena i samhället. Avslutningsvis yrkar jag bifall till de reservationer som jag fogat vid konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Berndtson uttalade i sitt anförande sympati för det kvalificerade förfarande som vi anser bör tillämpas vid lagstiftning som rör 2 kap. regeringsformen. Man kan säga att detsamma gäller utskottet - i dess helhet. Herr Berndtson hade emellertid en anmärkning mot vårt förslag, och det är av den anledningen som jag har begärt ordet. Han sade att vårt förslag om två beslut urholkas genom möjligheterna att fatta ett sådant här lagbeslut vid ert tillfälle med kvalificerad majoritet.

Men det är tänkbart att man efter en genomgång av hur läget är vad gäller beredskapslagstiftning, eller av hur läget kan bli om man ser över de gällande reglerna för beredskapslagstiftning, senare helt och hållet kan ta bort denna möjlighet. För vår del har vi kraftigt understrukit att möjligheten till beslut vid ett tillfälle, som f.ö. även finns i moderata samlingspartiets och folkpartiets förslag, är en undantagsregel som skall tillämpas endast om syn 43 nerliga skäl föreligger, den skall särskilt motiveras och alltså kunna tillgripas endast i extrema undantagsfall.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan gick in på många olika frågor, och jag hinner naturligtvis inte i en kort replik beröra dem alla. Men jag börjar med att understryka vad herr Johansson sade om önskvärdheten av bred enighet när det gäller grundlagsändringar. Det har vi från centerns sida också ständigt betonat. Vårt förslag syftar bl.a. till att kunna uppnå en sådan bred enighet. Vi beklagar att det inte har varit möjligt att vinna denna enighet på de punkter där vi nu skiljer oss. Sedan sade Hilding Johansson att det är högst otillfredsställande med lottning, och det kan jag hålla med om. Men det kan ju inte vara bara den ena sidans skuld om det blir lottdragning eller ej. Det verkade på Hilding Johansson som om han menade, att om vi på vår kant håller fast vid ett förslag och det av den anledningen blir lottning, så är detta moraliskt förkastligt, men om socialdemokraterna på sin kant håller fast vid sitt förslag och därigenom föranleder lottning, så är det inte moraliskt förkastligt. Herr Johansson kom sedan in på en lång rad av de förslag som vi har väckt. Vad gäller det särskilda förfarandet vid lagstiftning som rör 2 kap. regeringsformen har jag redan tidigare utförligt motiverat vårt förslag. Men varför hela andra kapitlet? frågade herr Johansson. Mitt svar på den punkten är att när vi har gått igenom dessa rättigheter, så har vi funnit att de hänger intimt samman. De är avhängiga av varandra. Vi kan t.ex. ta frihetsberövandet. Om man berövas sin frihet, vilka reella möjligheter har man då att utnyttja mötesfriheten, yttrandefriheten och en lång rad andra friheter? Nej, dessa friheter är intimt sammanknippade och för den skull har vi velat ta med alla. Vårt förslag är alltså bredare än folkpartiets och moderaternas. Och när Hilding Jo 53 hansson frågar: Varför just andra kapitlet? vill jag svara att det har vi ju klart motiverat. Det är därför att vi anser att de rättigheter som där tillerkänns medborgarna är särskilt viktiga och för den skull bör ges ett särskilt skydd redan nu. Hilding Johansson har också tagit upp en lång rad andra ting. Dem hinner jag inte gå in på i den här repliken — jag kan kanske återkomma till dem. Jag vill sluta med att säga att vårt förslag om två beslut i riksdagen när det gäller viss lagstiftning inte innebär att reformarbetet behöver stoppas upp, inte ens att reformtakten behöver minskas. Däremot innebär det att man måste få en bättre långsiktig planering av lagstiftningen över huvud taget, och det kan endast vara till gagn för den färdiga lagstiftningsprodukten.

Herr talman! Det kanske enklaste sättet att svara herr Johansson efter hans svartmålning av oppositionens insatser i utskottet och i tidigare utredningar är att nu äntligen, herr talman, göra vad jag försummade i mitt första anförande, nämligen yrka bifall till alla moderata reservationer vid föreliggande utskottsbetänkande. Jag skall emellertid gå ett steg längre. Hilding Johansson säger att utskottet hade kunnat ändra stadgandet om byggeriet utan någon moderat motion. Tror någon i utskottet att det hade skett utan en motion? Tror herr Johansson själv det? — Det var punkt 1. Punkt 2 gäller familjerätten. Herr Johansson säger att vi vill att föräldrarna skall bestämma över barnens fostran i trosoch livsåskådningsfrågor. Det står inte så i paragrafen. Herr Johansson är en mycket nitisk man. Varför har han inte läst rätt? Beträffande portalstadgandet, för att ta upp en tredje punkt, säger herr Johansson — och det är riktigt — att vi inte har med den allmänna hänvisning som finns i en del förslag om att demokratin skall genomsyra eller bli vägledande inom samhällets alla områden. Nej, den har vi inte med. Vi tycker att den definitionen är ganska lös. Vi har i stället, som herr Johansson borde ha observerat, en hänvisning till 1 §, i vilken demokratins regler fastställs och preciseras i svensk grundlag. — Det går inte att skapa någon skiljelinje mellan oss på denna punkt. Herr Johansson ogillar orden valfrihet och integritet." Det är modeord, säger han om något av dem. Ja, det är kanske modeord, men varför? Jo, därför att behovet av att slå fast integritet och valfrihet har blivit så mycket mera påkallat genom händelseutvecklingen i samhället. Nog är det väl ganska överraskande att herr Johansson faktiskt räknar med att även nästa riksdag skall bli en lotteririksdag! Han säger att det inte kan uteslutas att det blir så. Det skulle kunna bli lottdragning när vilandeförslaget kommer upp nästa gång. Jag ser mycket, mycket små utsikter till det. Det kan inträffa, men det skulle vara en ytterst ex ceptionell händelse, mer exceptionell än läget i denna riksdag. Nr 149 Herr Johansson målar alla fasor med våra förslag om lagrådets insatser. Fredagen den Att lagrådet skulle yttra sig om proceduren säger herr Johansson skulle 4 juni 1976 innebära att lagrådet skulle bli en första kammare. Jag får lyckönska till uppfinningsrikedomen! Vem hade kunnat tänka sig det? Frioch rättigheter Han säger också att förslaget skulle medföra byråkrati. Jag har svårt — i grundlag att tänka mig att det skulle vara särskilt byråkratiskt att lagrådet skall yttra sig om huruvida en lag kräver kvalificerad majoritet eller inte. Den allmänna bestämmelsen att lagrådet skall höras innebär i stort sett bara att vi återgår till det läge vi hade för några år sedan, före 1970 års grundlagsändringar. Vårt intresse av att få en obligatorisk lagrådsgranskning är förestavat av omsorg om lagstiftningens kvalitet. Det är inte utan att erfarenheterna under senare år stärkt vår övertygelse om att vi behöver en kvalificerad lagrådsgranskning av de lagar som nu läggs på vårt bord.

Herr talman! Hilding Johansson säger att i denna fråga rider Per Ahlmark på käpphästar och när han nu har blivit partiledare rider folkpartiet på samma käpphästar. Låt mig svara: Den linje som Per Ahlmark hävdade i rättighetsutredningen och den linje som jag har hävdat i konstitutionsutskottet är uttryck fören grundläggande liberal författningstradition, en tradition som går ut på att stärka de enskilda människornas inflytande över de politiska besluten och att stärka de enskilda människornas demokratiska frioch rättigheter. Sedan säger herr Johansson att vi vill överlämna avgörandet åt förvaltningar och domstolar och tänker på förslaget om en förstärkt ställning för lagrådet. Detta är med förlov sagt trams. Det är snarare ert förslag som ökar risken för domstolsprövning av politiska beslut, eftersom enligt ert förslag grundlagsenligheten i riksdagsbesluten oftare kan bli prövad i samband med lagprövning, då något lagrådsyttrande inte föreligger. Det naturliga måste vara att man har en lagrådsgranskning i förväg men begränsar lagprövningen i efterhand så mycket som möjligt. I det sistnämnda avseendet har jag stöd av vad som sägs i propositionen. Vi har ställt oss frågan: Är det rimligt att väljarna lämnar ifrån sig sin beslutanderätt på alla punkter till de valda representanterna? Och vi har sagt oss: Nej, ett så ovillkorligt överlämnande bör inte göras. Vi vill därför låta beslut om frioch rättigheter prövas av folket i val på samma sätt som gäller vid grundlagsändringar. Dessutom vill vi ge människorna en chans att i en folkomröstning säga vad de tycker om en vilande grundlagsändring. Detta bemöter Hilding Johansson med en samling groteska överdrifter. Han talar om att vårt förslag inskränker folksuveräniteten. När vi vill vidga folkets direkta inflytande genom att införa fakultativ folkomröstning i grundlagsfrågor, säger han att det är att upphäva den representativa demokratins principer. Låg mig bara replikera: Är inte Danmark en re SS presentativ demokrati? Den repliken räcker för att belysa halten i herr Johanssons argumentering. Man kan naturligtvis diskutera folkomröstningen som metod, men varför föra in sådana här oerhörda överdrifter i diskussionen? Det värsta i herr Johanssons anförande var att han påstod att folkpartiets förslag strider mot demokratin — orden föll precis så. När vi på samma sätt som i Danmark, Holland och Österrike vill ge folket ett ökat direkt inflytande över grundlagar och rättighetsfrågor säger man att det strider mot demokratin. Det skulle aldrig falla oss inom folkpartiet in att karakterisera socialdemokraternas motstånd mot ett effektivt rättsskydd som odemokratiskt, men ni kan alltså i den här debatten säga att folkpartiets linje i denna fråga strider mot demokratin. Tag tillbaka det, herr Johansson i Trollhättan!

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande försökte nu försvara sitt anmärkningsvärda uttalande att folkpartiets förslag strider mot demokratin med att säga, att förslaget inte är i överensstämmelse med majoritetsprincipen. Det var i och för sig en betydande reträtt. Men även det är naturligtvis en missuppfattning, för enligt folkpartiets förslag skulle t.ex. en drastisk inskränkning av demonstrationsrätten kunna ske om den fick stöd av folket i ett val, och om ett andra beslut fattades kort efter valet. Här skulle alltså folkets majoritet kunna genomföra en inskränkning av demonstrationsrätten. Folkpartiets linje innebär därför inte på något sätt att folkviljan sätts ur spel. Den innebär tvärtom ett hinder för makthavarna att under ett tillfälligt inre eller yttre tryck på egen hand, utan att höra folket, sätta grundläggande rättigheter ur spel. Hur man kan karakterisera ett sådant förslag som stridande mot demokratin förstår jag inte. Har herr Johansson ingen känsla för valörerna i sina egna formuleringar, när han säger att vårt förslag strider mot demokratin, inskränker folksuveräniteten och upphäver den representativa demokratin? Jag gav Hilding Johansson en möjlighet att ta tillbaka de här förfärliga överdrifterna. Jag beklagar att han inte begagnade den möjligheten.
Herr talman! Även jag har betonat att den politiska kampen är avgörande för att ändra på klassförhållandena i vårt land. Men, herr Johansson i Trollhättan, grundlagen får ju inte utgöra ett hinder, utan den bör utgöra ett stöd i kampen för att upphäva klassorättvisor. Det är detta vi har betonat i motioner, i reservationer och i anföranden, och det är detta som har varit vägledande för våra förslag i det här sammanhanget.

Herr talman! Hilding Johansson vidhåller i sitt senaste inlägg att vårt förslag skulle innebära en minskad reformtakt i samhället. Det är helt fel. Men vad vårt förslag skulle innebära är en bättre planering av de lagar som skall ge nya reformer. Hur kan någon ha någonting emot det? Det är väl bra att lagarna är övertänkta, att de är grundligt övervägda och noga prövade. Sedan vill jag gärna kommentera vad som sagts om folkomröstning i grundlagsfrågor. Här påstås att det förslag som vi har lagt skulle strida mot de bestämmelser som finns i grundlagen om vår representativa demokrati. Det påståendet kan jag inte förstå. Vad som främst slås fast i den första paragrafen i regeringsformens första kapitel är folksuveränitetens princip. Och att man låter ett förslag gå till folkomröstning är ju att tillämpa folksuveräniteten så långt ut som möjligt i det enskilda Vidare vill jag tillägga att den metod som vi föreslår är fakultativ — det är alltså inte något obligatorium. Metoden är enkel att genomföra och den kommer i de fall den tillämpas att ge som resultat att viktiga grundlagsändringsförslag verkligen kommer i fokus under den allmänna valdebatten på ett sätt som mycket sällan sker nu.

Herr talman! Före 1970 gällde den ordningen att civiloch kriminallag gick till lagrådet. Riksdagen hade då inte den ställning på lagstiftningens område som den har enligt nuvarande författning. Nu har riksdagen fått en starkare ställning inom lagstiftningen. Den står för lagen i princip, och det gör också att utskotten har fått rätt att direkt remittera till lagrådet. Men inte kan man säga att vi levde under något gissel före 1970 med lagrådets hörande. Inte uppfattades lagrådet på den tiden som en sorts extra första kammare — vi hade ju en första kammare då — och icke heller kunde man tala om byråkrati. Jag upprepar än en gång att vad vi eftersträvar är att förbättra lagstiftningens kvalitet. Det är viktigt att lagar skrivs väl, att de fogas in i ett system, att de tekniskt blir klarläggande, och det är därför vi vill ha den lagrådsgranskning som vi sannerligen har erfarenhet av att det behövs. Så vill jag säga att det alltid har förvånat mig vilken motvilja socialdemokraterna hyser mot folkomröstning. Varför har de den inställningen? Är inte folkomröstningen ett ganska intressant redskap för att få del av folkmeningen? Obligatorisk folkomröstning i en rad frågor har vi inte begärt. Men vi har i så viktiga frågor som grundlagsfrågor velat komma fram till den ordningen att före antagande av vilande grundlagsförslag folket skall få tillfälle att särskilt yttra sig över det framlagda förslaget. Tror inte herr Johansson själv att grundlagsfrågorna annars ofta drunknar i den allmänna debatten inför ett val? Såsom temperaturen stiger inför varje val, såsom diskussionen koncentreras på vissa frågor kommer grundlagsfrågorna helt i skymundan. Vi moderater vill göra väljarna uppmärksamma på grundlagsfrågornas existens, ge dem tillfälle att yttra sig över dessa. Det är en i sann ordning demokratisk institution som vi förespråkar.